Fru talman! Det finns förvisso anledning att kritisera regeringens aktuella skolpolitik, men vi har väckt en utförlig motion i detta ämne i dag, så jag tänker inte behandla ämnet särskilt mycket utan koncentrerar mig på det betänkande som nu behandlas. Det har den senaste tiden talats en del om historielösheten med anledning av SÖ:s förslag till ny läroplan för gymnasieskolan. Jag tycker att det är en ganska förvånande historielöshet när utbildningsutskottet avvisar tankar på att riksdagen skall besluta om ett rejält firande av folkskolans 150-årsjubileum. Det är en mycket viktig händelse i svensk historia, som det finns all 73 anledning att celebrera. Jubileer firar man ju inte för det förgångna utan naturligtvis för framtiden. Svensk skoldebatt skulle må mycket bra av det långa perspektiv som ett sådant jubileumsfirande skulle göra aktuellt. Det är som sagt förvånande att utskottet har nöjt sig med de vaga besked från skolöverstyrelsen som man har fått i ärendet. Det finns dock ett par ännu viktigare frågor i detta betänkande som jag skulle vilja beröra. En av dem är behovet av goda språkkunskaper och ett stärkande av B och C-språken i grundskolans högstadium. Det är precis så som fru Haglund sade här tidigare: att i den värld som vi lever i blir det allt viktigare med goda språkkunskaper. Sverige har ett internationellt erkänt engelsktutbildningsprogram. Det anses att svenska ungdomar nu för tiden talar den bästa engelskan utanför den engelskspråkiga världen. Men fler och fler påpekar att detta inte räcker. Det är oerhört värdefullt om många svenska ungdomar också har kunskaper i andra utländska språk. Då är det förvånande att möjligheterna för språkintresserade ungdomar i grundskolans högstadium att läsa flera fträmmande språk är så begränsade. Det har i debatten förekommit förslag om att man skulle ta timmar från engelskan och lägga på andra främmande språk. Min personliga uppfattning är att det vore rätt synd att äventyra de goda resultat som vi har nått i engelskan. Jag är övertygad om att det finns andra metoder att stärka B och C språkens ställning. Till sist några ord om frågan om huvudläraroch institutionsföreståndartjänster. Där är det, precis som vi hörde i det föregående inlägget, viktigt att stärka ämnenas ställning. Ett återinförande av dessa tjänster skulle vara ett inslag i en sådan strategi. Men jag vill i dessa dagar då det talas mycket om lärarnas arbetssituation också framhäva ett annat argument, nämligen behovet av karriärmöjligheter för lärare. Det är ju ett välkänt faktum att ambitiösa och duktiga lärare som vill utveckla sig i sitt yrke och få ett vidgat ansvarsområde har ett antal alternativ som alla innebär att de måste lämna den pedagogiska uppgift som de har. De kan bli fackliga funktionärer, skolledare eller speciallärare. Jag tycker att det är viktigt att det finns möjligheter för goda pedagoger och människor med gedigna ämneskunskaper att samtidigt som de stannar kvar i sin läraruppgift i sina klasser utveckla sig i yrket. Att införa dessa tjänster skulle ge en sådan möjlighet. Det erkänns från väldigt många håll i dag att en lönedifferentiering, alltså en övergång till individuella löner, i och för sig skulle vara ett instrument som skolan skulle behöva för sin utveckling. Det finns få instrument som är så effektiva när det gäller att uppmuntra till och åstadkomma goda insatser som möjligheten att premiera dessa insatser med en individuell lönehöjning. Men det är en utbredd uppfattning i skolan — de fackliga organisationerna är eniga på denna punkt — att en övergång till individuella löner inte är önskvärd i skolan. Om man accepterar detta, blir det ännu angelägnare att söka efter möjligheter att skapa karriärstegar. Också av det skälet, förutom det som Ann-Cathrine Haglund nämnde, vore det angeläget att återinföra huvudläraroch institutionsföreståndartjänster. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4 i detta utbildningsutskottets betänkande.

Fru talman! Det betänkande som vi nu diskuterar innehåller ganska många motionsyrkanden. Trots det tar Ann-Cathrine Haglund här upp en diskussion om kommunaliseringen av lärartjänsterna. Ann-Cathrine Haglund tycks anse att vi i vpk borde lösa konflikterna i avtalsrörelsen genom att väcka motioner i en viss riktning. Vi har olika uppfattningar om den saken. Men det finns kanske både anledning och tillfälle att återkomma till detta i ett annat sammanhang. Därför tänker jag inte ta upp den frågan nu. Däremot tänker jag ta upp en annan fråga som vpk berör i en reservation i detta betänkande. Fru talman! Lärarnas uppgift är ju i första hand av pedagogisk natur. Men lärarna har också en social uppgift. De problem som lärarna möter i sitt yrke är både av pedagogisk och av social art. Ofta är det de sociala eller psykosociala problemen som lärarna upplever som allra svårast att hantera. Det är den typen av problem som gör att lärare känner sig utbrända. Det är också de problemen som gör att många lärare i dag säger att det blir allt jobbigare att vara lärare. Det kan t.ex. vara så, att det förekommer mobbning i en klass, att eleverna så att säga klättrar på väggarna, att det finns rasistiska eller främlingsfientliga tendenser i en klass, att det är en ständig oro i klassrummet, att det förekommer våld eller mobbning av lärare eller att det finns elever i en klass som har upplevt krig och förföljelse i sitt hemland. När det gäller pedagogiska svårigheter kan en lärare ofta finna stöd och hjälp hos kolleger och skolledning. Men övriga problem som en lärare förväntas hantera och lösa talas det ofta ganska tyst om. Jag vet att många lärare tycker att de skulle behöva hjälp med att lösa dessa problem. Lärarna får också i sin utbildning ganska begränsade kunskaper i hur man löser den här typen av problem. Det är vanligt att en lärare när sådana här problem uppstår i en skola uppmanas att ta kontakt med skolledningen. Sedan skall skolledningen kanske tillsammans med berörda elever och föräldrar försöka lösa problemen. Men skolledningen har sällan den rätta kompetensen för detta. Därför menar vi i vpk att skolan måste tillföras denna kompetens. Vad det handlar om är följande: Hur löser man konflikter i en grupp? Hur möter man elever med svårigheter? Hur hanterar man de problem som kan uppstå i klassrummet vid mötet mellan elever eller mellan gruppen elever och läraren? Vi har sagt att ett alternativ kan vara att en kurator anställs på skolan för detta ändamål. Men vi är inte bundna i det avseendet. Det viktiga för oss är att denna kompetens tillförs skolan, eftersom vi menar att den i dag saknas och att många lärare efterlyser sådan kompetens.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

Fru talman! Jag och Ingegerd Wärnersson skall debattera kommunaliseringen ordentligt senare, men ingen kan väl förneka att den i dag, den sista motionsdagen, är den mest aktuella och viktiga skolfrågan. Att den spelar en roll i strejken är uppenbart för alla utom Ingegerd Wärnersson. Det är lika uppenbart som att regeringen har ansvaret för den svåra situation som i dag råder i skolan. När det gäller den första reservationen och detta med flera språk på högstadiet vill jag säga att det inte räcker med försöksverksamheten med utökat tillval. Det behövs mycket större möjligheter för elever att läsa flera språk på högstadiet. Det finns många skäl till att en enskild elev vill göra det. Det är bra för vårt land att det finns människor som tidigt har börjat med flera språk än engelska, så att de får en god grund. Det är nämligen oerhört viktigt att man har en god grund om man skall få en tillräckligt bra språkfärdighet. Man behöver också tillräckligt med tid. Det finns naturligtvis flera modeller för hur det kan ske, men i denna reservation tar vi bara upp ett sätt att öka språkmöjligheterna för högstadieelever. Om vi menar allvar med internationaliseringen och med samarbetet med andra länder måste vi ha den första förutsättningen för att kunna kommunicera och handla, nämligen god språkfärdighet. Vi moderater vill över huvud taget ha ett högstadium med många fler tillval än nu, men det skall vara tillval som anges i läroplanen. Vi ser det som föreslås i reservationen som ett steg i den riktningen. När det gäller hemspråksundervisningen hänvisar vi i ett särskilt yttrande till vad vi tidigare sagt. Mycket viktigt för invandrarelever är att de får hemspråksträning och sitt hemspråk befäst så tidigt som möjligt, så att de kan läsa svenska och andra språk. Precis samma strävan har vi när det gäller hemspråkselever, nämligen att de skall få en god grund både i svenska och i sitt hemspråk samt i andra språk. För dem finns här samma skäl som för andra elever.
Fru talman! Det var ett intressant anförande som Ingegerd Wärnersson höll. Det hade ett historiskt perspektiv, och det tycker jag ofta saknas i de utbildningspolitiska debatterna. Det är bl.a. av det skälet jag gärna skulle se att vi fick ett jubileumsfirande år 1992 av hög dignitet. Jag tror att digniteten blir högre om vi får en riksdagsbeställning. Låt mig ta ett enda exempel på att det kan behövas kunskap utöver den som Ingegerd Wärnersson förmedlade. Det framgick av hennes anförande att de konservativa krafterna på 1840-talet motsatte sig genomförandet av folkskolan. Däremot framgick det inte vilka krafter i ståndsriksdagen som drev igenom beslutet. Vet man det, kanske en del av ens påståenden i den aktuella utbildningspolitiska debatten blir litet annorlunda. För att öka insikterna och kunskaperna på detta område tror jag, som sagt, att ett omfattande jubileumsfirande skulle vara av värde. En sak som man kan lära av historien är att det var mycket bra när vi hade huvudlärare och institutionsföreståndare och att det var dumt att riksdagsmajoriteten häromåret avskaffade de tjänsterna. Ingegerd Wärnersson berörde inte den frågan i sitt anförande. Det skulle varit intressant att få veta om socialdemokraterna inte håller med om att det systemet fungerade ganska väl när vi hade det och att det finns rätt starka skäl att återinföra det. Det skulle innebära dels att ämnenas ställning i grundskolan blev starkare, dels att det skapades en möjlighet för många lärare att utvecklas i yrket.

Fru talman! Jag tycker att det är synd att man på detta sätt skjuter upp ställningstagandet till frågan om fler språk på högstadiet. Det kommer att ta mycket lång tid. Vi strävar ju i dag efter att internationalisera all verksamhet, även verksamheten i skolan. Eller rättare sagt: Vi säger det i ord, men vi måste göra det också i handling. Vi måste snabbt öppna oss för handel och utbyte med andra länder, så att vi inte kommer i bakvattnet. Då är gedigna kunskaper i fler språk än engelska absolut nödvändiga. Öppnar man för den försöksverksamhet som vi här skisserat, kan vi snabbare komma i gång med annan försöksverksamhet, så att vi verkligen får en starkare ställning för B och C-språken och därmed öppnar för fler språk på högstadiet. När det gäller huvudlärartjänsterna vet vi att dessa stärker ämnenas ställning i skolan och att de, som Lars Leijonborg sade, öppnar karriärmöjligheter för goda pedagoger i vissa ämnen. Det är också av stor betydelse för de andra lärarna i ämnet att en lärare i ämnet är huvudlärare och har ett speciellt ansvar och ett speciellt kunnande och intresse samt samlar på sig speciella kunskaper och förmedlar dessa till de andra lärarna. Inte minst för nya lärare i skolan kan en huvudlärare vara till helt ovärderligt stöd. Huvudlärarna kan också ge inspiration till nya metoder och förändringar i undervisningen. De kan bidra till att få fram nya hjälpmedel och på många sätt medverka till att utveckla sitt ämne i skolan.
Fru talman! Det är riktigt att det finns ett statsbidrag som kallas för spe 16 november 1989 cialfunktionsresursen. Det förkortas på skolbyråkratiskt språk SPUNK.De = flesta människor tror att SPUNK är någonting som Astrid Lindgren har skrivit om, men i skolans värld är det ett särskilt statsbidrag. Men denna SPUNK har inte kunnat ersätta de satsningar som huvudlärare och institutionsföreståndare innebar. Införandet av specialfunktionsresursen var en besparing, och den används framför allt för att ge en liten extra ersättning till dem som är studieledare i arbetslagen. Erfarenheterna från de senaste åren visar att den funktion som huvudläraren och institutionsföreståndaren fullgjorde har förfallit. Det har varit till skada för ämnena. Vill man dra någon lärdom av historien vore det faktiskt att man bör återinföra dessa båda funktioner.

Fru talman! Jag måste erkänna att jag blev något förvånad när jag fick se det betänkande som utbildningsutskottet presenterat och som vi nu debatterar, 1989/90:UbU1 om vissa läroplansfrågor. Och inte bara förvånad! Jag har under ett antal år skrivit motioner om att ämnet bild borde få en starkare ställning i den svenska skolan. Jag tycker att SÖ och skolministern inte prioriterar det ämnet som man borde. Och jag är inte ensam om att tycka det. Inom många sektorer på arbetsmarknaden som har bilden som ett vitalt medel i sin verksamhet förstår man inte hur vi kan prioritera ned bilden som vi gör i den svenska skolan, trots att vi lever i en värld dominerad av bilder. I går var jag på ett föredrag här i riksdagen om språkets makt, med underrubriken Konsten att övertyga. Experten på området, Kurt Johannesson, gjorde jämförelser mellan förr och nu. Han konstaterade att det nya politiska språket innehåller en massa bilder, både i konkret och abstrakt form. 81 Han visade bl.a. hur Reagan använde sig av bilder för att på ett mycket effektivt sätt förstärka sitt budskap. Kurt Johannesson poängterade att det är politikens roll att tolka bilderna. Men utbildningsutskottet verkar inte särskilt intresserat av bilder. Utskottet verkar precis lika ointresserat som utbildningsministern och SÖ av utbildningen om bildens utnyttjande i kommunikation mellan människor. Det är inte bara i politiken som bilderna har en enorm kraft att kommunicera med åskådarna. Bilderna finns överallt utom i skolan. Där låtsas man att det bara finns ord. Den vanliga skolundervisningen är nästan helt inriktad på att lära elever att läsa och skriva, trots att samhället ser ut som det gör. Jag tycker att utbildningsutskottet skulle behöva undervisning i bildämnet. Men vad gör man? När det gäller motionerna om ämnet bild hänvisar man till föregående års betänkande. Och vad står det då där? Jo, att det pågår ett enormt utvecklingsarbete inom bildämnet. Det har då inte kommit till uttryck i konkret handling, så att vi har sett några effekter på skolans område. I årets betänkande svarar man på motionerna från oss som har motionerat om bildämnet genom att hänvisa till förra årets betänkande. Man skriver där att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete och hänvisar till Kultur i skolan, som startade 1984, och till riksomfattande aktioner som startade 1985. Man framhåller vidare att SÖ utarbetar ett handlingsprogram för att stärka bildundervisningen i skolan, och ingenting får vi veta om vad som faktiskt har hänt på det här området — man hänvisar till en mängd olika utredningsarbeten som pågått för flera år sedan. I årets betänkande hänvisar man alltså till det igen. Det är otillständigt, tycker jag. Ett av yrkandena i min motion i år hade jag inte med i förra årets motion. Det handlade om bildens betydelse i invandrarundervisningen. Men ändå säger man att det motionskravet har besvarats i förra årets betänkande. Men jag hade ju inte ställt förslaget då! Hur kan man då hänvisa till det? Det förstår jag inte. Jag är mycket besviken på det sätt på vilket utbildningsutskottet har hanterat de här frågorna. Det gäller inte bara frågan om bild — det gäller också flera andra motioner. Jag har bl.a. tillsammans med Margareta Fogelberg väckt en motion om djurförsök som har hanterats på samma sätt. Fru talman! Skall det här sättet att behandla motioner bli något slags mönster för framtiden måste vi diskutera förutsättningarna för att väcka motioner här i riksdagen. På det här viset tycker inte jag att man kan hantera ledamöternas ambitioner att framlägga förslag för riksdagen.

Fru talman! Jag är i likhet med Ingela Mårtensson något bedrövad över hur utskottet den här gången har hanterat motionerna. Jag tänkte ta upp några motioner som mitt namn finns med på. Ann-Cathrine Haglund sade tidigare i debatten att man endast summariskt hade behandlat motionerna, eftersom det i sak inte har inträffat något nytt. I motion Ub227 behandlas bildämnet ur en annan synvinkel än i den motion som Ingela Mårtensson talade om. I betänkandet förra året sade utskottet: ”Enligt vad utskottet fått veta kommer SÖ på grundval av gjorda erfarenheter att utarbeta ett handlingsprogram för att stärka bildundervis — Prot. 1989/90:27 ningen i skolan. Inom ramen för aktionen Bildspråket i skolan görs inom 16 november 1989 SÖ under innevarande läsår även en analys av bildundervisningen och dess Ra Vissa läroplans Jag tycker då att det hade varit intressant att nu få veta om SÖ har utarbetat något handlingsprogram och om man har gjort någon analys. Av erfarenhet borde utbildningsutskottet veta att SÖ är ganska senfärdigt och ganska ofta behöver ha påminnelser för att inte ärendena skall hamna i skrivbordslådan. Jag tycker att det borde ha funnits något nytt att rapportera som svar på den här motionen. Även när det gäller Ub228, i vilken ämnet barnkunskap behandlas, hänvisar utskottet till föregående års betänkande. Där säger utskottet: ”Enligt vad utskottet erfarit har ämnet barnkunskap granskats under läsåret 1987/88. SÖ kommer före innevarande års slut att på grundval av nämndernas iakttagelser avge en slutrapport till regeringen.” På den punkten borde det också finnas en del nytt att rapportera. Har man lämnat den rapporten till regeringen eller inte? Det tycker jag utskottet skulle vara intresserat av att ta reda på. Den sista motion som jag tänker kommentera är Ub237 angående lärares uppsägningstid. Enligt dagens betänkande skall man hitta motiveringen på s. 8i 1988/89:UbU4. När det betänkandet skrevs fanns inte den här motionen — den väcktes i våras. Där talas om tillsättning av lärartjänster. Utskottet säger: ”Enligt vad utskottet erfarit bereds för närvarande frågan om en ny personalförordning för skolväsendet inom regeringskansliet på grundval av bl.a. skolförfattningsutredningens förslag.” Det höll man på med förra året, och den beredningen borde då ha varit klar nu. Om utbildningsutskottet snällt nöjer sig med att hänvisa till vad man har sagt under tidigare behandlingar behöver varken SÖ, regeringen eller någon annan anstränga sig särskilt mycket. Och som Ingela Mårtensson sade — varför skall vi då hålla på och skriva motioner varje år? När vi inte är nöjda med den behandling som våra motioner tidigare fått har vi rätt att vänta oss ett svar och inte bara en hänvisning till gamla betänkanden.

Fru talman! Anledningen till att jag tar kammarens tid i anspråk är densamma som anledningen till de två föregående talarnas anföranden. Jag har tillsammans med Lahja Exner väckt en motion som jag tycker har fått en oerhört dålig hantering. Jag är medveten om att utbildningsutskottet haft en stor anhopning av motioner att behandla, men jag kan inte acceptera att motionen icke på något sätt kommenteras. I motionen påtalar vi behovet av att körkortsutbildningen successivt överförs till gymnasieskolan. Utskottet har endast hänvisat till en tidigare behandling, 1984, och avstyrkt motionen av samhällsekonomiska skäl. Man har icke på något sätt i övrigt kommenterat motionens innehåll. I den debatt som vi i dag har ute i samhället om det ökade antalet trafikolyckor hänför man många gånger orsakerna till dem till unga bilförare, som fördärvar sig, kanske på grund av för slapphänt utbildning. Kommunikationsdepartementet har låtit meddela att man i dagarna till sätter en körkortsutredning. Den om något borde väl ha varit skäl till att anlägga några synpunker på motionen. I trafikutskottets hearing i tisdags fanns denna fråga också med. SÖ:s talesman gavs då tillfälle uttrycka sig om trafikundervisning i skolan. Han menade att man naturligtvis bör komma in ganska snabbt med trafikundervisning och fundera kring att lägga in det under fritt valt. Jag anser att körkortsutbildningen i dag bör ingå i yrkesutbildningen. Det finns nästan inga yrken som inte fordrar körkort, endera för att ta sig till jobbet eller för att utföra sitt jobb. Då vore det väl ganska naturligt om utbildningsutskottet började fundera på om det är något som borde ingå i den utbildningen. Den här utbildningen sker ju också under en tid då ungdomar har mycket starkt begränsade medel och då ungdomarna har väldigt starkt begränsade möjligheter att skaffa sig inkomster för att ta körkort. Fru talman! Jag kommer inte att ställa något yrkande, men jag vidhåller att motionen med dess innehåll borde ha fått en seriösare behandling av utskottet.

Fru talman! Jag står här som den fjärde i raden av motionärer som fått en väldigt nonchalant behandling av utskottet. Vi borde kanske göra någonting åt det här endera dagen, fru talman. I utbildningsutskottets betänkande nr 2 sägs om forskningsetiska frågor att dessa frågor utreds och övervägs. Det är det gamla greppet när man inte vill säga nej, men inte heller vill säga ja, när man helt enkelt inte ens vill sätta sig in i frågan. Det är ytterst beklagligt att människor i en beslutande församling kan ta så lätt på så allvarliga frågor. För att göra det enklare för utskottet, vill jag acceptera att det finns visst beaktande av genteknik och att det finns ganska mycket organiserad kontroll av djurförsök. Man har också gradvis börjat inse vikten av människors personliga integritet, som inte får eftersättas för forskningens skull. Inte för jag anser att allt är väl i dessa hänseenden heller, men jag är beredd att lämna det åt sidan för dagen, för att koncentrera mig på det allra största problemet, det som jag inte tror att utskottet ens börjat tänka på. De här utredningarna gäller inte heller det problemet. Det är nämligen alldeles nödvändigt att etiken i förhållandet mellan forskaren och samhället uppmärksammas. Det gäller att hindra skador som kan orsakas samhället nu eller i framtiden. Det kan allt oftare konstateras att forskningens landvinningar och tekniska genombrott har oväntade och allvarliga konsekvenser. Det kan gälla gamla välkända problem som freon i sprutflaskor, en för sitt ändamål utmärkt grej, som visat sig ha katastrofala effekter när det gäller ozonlagrets uttunning: det kan gälla hormoslyret, som är effektivt nog när det gäller att döda ogräs, men som visade sig också ta livet av de järnvägsarbetare som utförde besprutningen. En accelererad teknisk utveckling kommer helt säkert att innebära liknande och ännu allvarligare problem, vars tidiga diagnos är av största vikt för samhället och för kommande generationer av människor. I många fall är det forskarna själva som först varseblir möjliga oönskade bieffekter av ny teknik. För dem kan det då uppstå en etisk konflikt, där värnandet om det egna jobbet eller det egna renommét vägs mot ansvaret gentemot människor. Det finns fall där forskare vägrat dagtinga med sitt samvete och funnit sig utan stöd från kolleger, anslagsgivande myndigheter eller högskoleauktoriteter. Denna typ av etik gäller alltså forskarens lojalitet mot samhället och mot framtida generationer. Miljöpartiet de gröna kräver att problemet för det första uppmärksammas och för det andra åtgärdas genom att — själva begreppet forskningsetik vidgas, — forskningens effekter på samhället analyseras, — etiska nämnder inrättas vid högskolor. En sådan etisk nämnd bör ha den viktiga funktionen att bedöma huruvida viss forskningsaktivitet innebär risk för samhället nu eller i framtiden. Den bör också kunna ta hand om forskare som i sitt arbete ställts inför etiska problem och ge råd och hjälp till sådana personer. Den bör slutligen vara ett uttryck för människosläktets självbevarelsedrift: endast genom att vara uppmärksam på konsekvenserna av våra nya tekniska och vetenskapliga landvinningar kan vi hoppas kunna bemästra dem. Jag yrkar alltså bifall till reservationen i moment 6

Fru talman! Bakom rubriken ”Vissa utbildningsplanefrågor” döljer sig ett konglomerat av motioner med en spännvidd alltifrån förskollärarnas utbildning i kostoch näringslära och flygteknikerutbildning i Västerås till forskningsetiska frågor. Ett flertal yrkanden gäller innehållet i utbildning på allmänna utbildningslinjer, ett område som regleras genom utbildningsplaner och kursplaner fastställda av högskolemyndigheter och vilka det således inte ankommer på riksdagen att ta ställning till. Utskottet är enigt på alla punkter utom en. Sålunda har miljöpartiet reserverat sig till förmån för införande av etiska regler och etiska nämnder för forskning m.m. I två motioner berör miljöpartiet begreppet forskningsetik, ett begrepp som enligt motionärerna bör vidgas till att omfatta forskarens lojalitet mot samhället och mot framtida generationer. Mot denna bakgrund anser man att forskningens effekter på samhället bör analyseras närmare och etiska nämnder inrättas vid högskolorna. Sådana nämnder bör enligt miljöpartiet få till uppgift att bedöma om viss forskning utgör en risk för samhället, och den kan ställa forskare inför etiska problem. Nämnderna skall också kunna ge råd när etiska problem uppkommer i forskningsverksamheten. Vidare skall de enligt miljöpartiet bedöma om enskilda personers integritet hotas av viss forskning och avgöra om djurförsök skall betecknas som plågsamma. Miljöpartiet ger också sin syn på nämndernas sammansättning och menar härvidlag att antalet forskare och akademiska lärare inte bör vara större än övriga ledamöter och inget kön ha mindre än 40 96 av antalet ledamöter. Flera av de frågor som motionärerna tar upp har på regeringens uppdrag nyligen prövats av forskningsetiska utredningen, en utredning som avlämnades i oktober i år och för närvarande är ute på sedvanlig remiss. Utredningens förslag kommer efter remissförfarandet i vanlig ordning att beaktas i den forskningsproposition som föreläggs riksdagen våren 1990. Det finns självfallet i all forskning med människor som forskningsobjekt en etisk dimension mellan undersökaren och det som undersöks. Vilka forskningsetiska överväganden som görs är av grundläggande betydelse både för forskningens utveckling och för allmänhetens förtroende för forskarna. Jag har väldigt svårt att förstå Gösta Lyngås tal om nonchalans, mot den här bakgrunden. Det framgår med all önskvärd tydlighet att utskottet delar motionärernas uppfattning att det behövs både en etisk granskningsorganisation och tydligt formulerade etiska regler för att säkerställa att forskning bedrivs på ett ur etisk synpunkt godtagbart sätt. Detta är ju också utgångspunkten för de förslag som forskningsetiska utredningen nu redovisar. Det handlar om utbyggnad av den forskningsetiska granskningen inom högskolan — även om det är i något annorlunda former än dem som miljöpartiet förordar. Det handlar vidare om ökad utbildning och information om forskningsetiska frågor, och slutligen handlar det om förändringar av lagstiftningen — bl.a. ett i tiden utvidgat sekretesskydd. På det medicinska området finns redan etiska nämnder, och i den nya djurskyddslag som riksdagen antog vid 1987/88 års riksmöte regleras såväl frågor om djurförsök som användning av genteknik på djur. Också här pågår en översyn i jordbruksdepartementets regi av forskning och användning av genteknik på djur och växter, som kommer att redovisas i höst. Förslag från jordbruksdepartementet kommer att föreläggas riksdagen under nästa år.

Det mesta av det som miljöpartiet föreslår i sina motioner är således redan under beredning. Mot denna bakgrund yrkar jag, fru talman, avslag på samtliga reservationer och bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande nr 2 på samtliga punkter.
Fru talman! Jag är glad att höra att Bengt Silfverstrand och jag är eniga på 16 november 1989 ett antal punkter, men tyvärr inte på dem som jag anser viktigast, nämligen GA, att sådana etiska nämnder också skall ha funktioner i relationen mellan forskaren och framtida generationer, världens problem och den typen av saker. Jag kan ta ett relativt enkelt exempel. För en forskare som finner att han håller på med någonting som kan användas till utveckling av vapen som han anser är helt felaktiga är det mycket svårt att dra sig ur sin situation, att säga upp sig utan att tappa sina framtida möjligheter till anställning. Det är den typen av frågor som en sådan här nämnd skulle kunna ta hand om. Forskaren ser ofta själv vilka problem som kan komma av det som han sysslar med. Det är alldeles riktigt att de etiska nämnder som föreslås av utredningen skyddar mot en del forskningsresultat, men de går inte långt nog, och det är detta som jag vill betona. Utbildningsutskottet hade här ett utsökt tillfälle att ställa sig bakom vår reservation och verkligen påverka de beslut som kommer att fattas nästa år.
Fru talman! Det är svårt att förstå vad Gösta Lyngå egentligen avser med sin kritik. Nu har han uppenbarligen accepterat att det inte nödvändigtvis behöver vara nämnder — av det senaste inlägget framgick att det kan vara någonting annat, så det är inte detta han hänger upp sig på utan de befogenheter som granskningsorganen skall få. Då är det väl rimligt att remissinstanserna i demokratisk ordning säger sitt om utredningen och, kan man förvänta sig, på en eller annan punkt har en avvikande uppfattning. De kan t.ex. till äventyrs tycka att det inte blir tillräckliga befogenheter om man följer utredningens förslag. Detta är det andra steget. Det tredje steget är att regeringen lägger fram en proposition, där utredningsförslag, remissinstansernas synpunkter och eventuella kritik kommer att samlas till ett ställningstagande, som sedan riksdagen i vanlig ordning kommer att ta ställning till. I anslutning till den forskningspolitiska propositionen är det rätta tillfället att föra fram de eventuella ytterligare synpunkter och utvidgningar av förslaget som då kan komma att bli aktuella.

Fru talman! Till Bengt Silfverstrand vill jag säga att det inte tvunget måste vara en nämnd. Det gäller ju funktionen som sådan, och så länge den finns på något annat sätt kan man kanske acceptera detta. Jag tror själv att en nämnd skulle vara den bästa formen i nuvarande universitetsoch högskolesystem, så därför är det detta vi har rekommenderat i vår motion, men det kanske kan föreslås någon annan metod. Det viktigaste är att ansvarsfunktionen gentemot framtida generationer, mot världen som helhet och livets problem finns på något vis. 87 På privat initiativ har det inom olika forskarkommuner utarbetats en hel del s.k. etiska kodexar, som har varit ganska långtgående. Det har då varit forskare som frivilligt har accepterat dessa. Tyvärr gör inte alla det. Detta är ändå ett steg i rätt riktning, och det är möjligt att remissorganen och utbildningsutskottet om ett halvår eller så kan komma till ett bättre resultat än det nuvarande utbildningsutskottet har gjort i sitt betänkande. Låt oss hoppas det!
Fru talman! Nu börjar Gösta Lyngå plötsligt tala om någonting annat — han gick tillbaka till formen. Till slut kom han fram till kärnpunkten. Men den kärnpunkten kan formuleras på ett betydligt klarare och tydligare sätt än vad Gösta Lyngå har gjort.

Det gäller också oron för intrång i den personliga integriteten som det kan bli fråga om. På den punkten är faktiskt utredningen mycket klar. Utredningens förslag syftar till att stärka förutsättningarna både för forskarnas egna möjligheter till etisk reflexion och för allmänhetens medvetenhet om de forskningsetiska problemen. Klarare än så kan knappast de här problemen formuleras, och då är det rimligt att ha ett normalt remissförfarande, som sedan följs av en proposition. Jag kan inte finna något i Gösta Lyngås krav som står i motsättning till de krav vi hittills har fört fram.
Fru talman! Det är bara det att det som vi tycks samtycka om inte täcker allt. Det täcker de mest konkreta av de problem som finns, de problem som behandlas i utredningen och i betänkandet. Jag skulle önska att man gick längre i vissa fall, men det är en liten sak jämfört med att vissa problem över huvud taget inte upptas där. Jag tänker på sådana som: Vilka effekter har nuvarande forskning på en framtid som vi inte ser riktigt ännu? Det är mycket svårt att analysera sådant. Man måste lägga tid på det. Konsekvensforskning är verkligen knepig, men det är där ansträngningarna måste göras — det är det viktiga.
Fru talman! Nu säger Gösta Lyngå att utredningen inte täcker allt, men den täcker det mest konkreta. Det tycker jag är ett bra betyg åt utredarna, för då är vi ett gott steg på vägen mot en bra forskningsetik.

Fru talman! Detta betänkande berör krigsmaterielindustrin. I betänkandet behandlas tre motioner, två från vänsterpartiet kommunisterna och en från socialdemokratiska motionärer. Bakgrunden, ramarna, till debatten nu i kväll gavs tidigare i dag, i eftermiddags, då frågan om svensk krigsmaterielexport diskuterades med anledning av ett betänkande från utrikesutskottet. I betänkandet behandlas alltså två motioner från vpk. Den ena rör frågan om vad som skall bli konsekvenserna av ett av vpk krävt förbud mot utförsel av krigsmateriel. Den andra motionen behandlar frågan om vad som skall ske med de anställda inom svensk flygindustri som arbetar med JAS-projektet. Det är nödvändigt att staten tar sitt ansvar och i god tid utarbetar en plan som ser till att de anställda i svensk vapenindustri inte skall behöva ta svåra stötar när industrin i fråga tvingas dra ner på sin produktion i samband med att den svenska vapenexporten kommer att upphöra. Att den svenska vapenexporten kommer att tvingas att upphöra är vi övertygade om. Det finns tunga skäl som talar för detta. Bl.a. ett moraliskt skäl: det går inte att bevara hederlighet, anständighet och aktning i världssamhällets ögon om man samtidigt exporterar krigsmateriel i stor skala såsom Sverige gör. Ett annat skäl till att svensk vapenexport måste upphöra är att efterfrågan på krigsmateriel kommer att minska som en följd av de snabba och stora förändringarna internationellt. Exporten är alltså den ena sidan av detta. Den andra består i att behovet av svenska kvalificerade vapen troligen också kommer att minska som en följd av de snabba förändringarna och avspänningen i Europa samt de förändrade strategier som både Warszawapakten och NATO kommer att lägga fram. Ett stort antal anställda — 25 000-30 000 — finns inom denna industri. För att hålla de anställda skadeslösa vid den utveckling som vi kan förutsäga krävs en planering och att denna sker i god tid. Därför har vi krävt att regeringen lägger fram en femårsplan för ett överförande av tillverkningen inom denna industri till civil produktion. Ett exempel på detta är vad som pågår inom Saab i samband med övergången från militär flygteknologi till en civil motsvarighet. Detta bör förekomma även inom andra områden av vapenindustrin. Människor har rätt att behålla sina arbeten, att utveckla sin kompetens. Det svenska samhället behöver också ta vara på den höga tekniska kompetens som finns inom vapenindustrin. Med detta vill jag yrka bifall till den reservation fogad till betänkandet som är undertecknad av mig och Lars Norberg.

Fru talman! När det gäller krigsmaterielindustrin är jag övertygad om att sanningens minut närmar sig för Aktiebolaget Sverige. Sverige måste be stämma sig för en kurs. Naturligtvis kan man sticka huvudet i sanden som strutsen och säga att ingenting har hänt och skjuta problemen framför sig genom att skylla på pågående utredningar eller beredning i regeringskansliet. Men ekonomiska kriser brukar inte avvakta utredningar, utan de inträffar så att säga när de själva vill. Hittills har staten såvitt jag kan bedöma inte gjort ett dyft i detta sammanhang trots Inga Thorssons utredning, som har funnits sedan 1984. I vår reservation har vi skrivit att det gäller att i god tid förebygga kriser i de orter där man har en stor och dominerande krigsmaterielindustri. Huruvida det är möjligt att förebygga kriser i god tid är ju inte så säkert, men just därför är det viktigt att göra något så snart som möjligt. Utskottsmajoriteten har uppenbarligen icke förstått att det är bråttom. Jag skall försöka förklara varför. ÖB har i klartext talat om att det svenska försvaret under 90-talet inte kommer att ha möjlighet att i oförändrad omfattning genom beställningar garantera försvarsindustrins överlevnad. Detta gäller i all synnerhet om JAS-programmet skall fullföljas. Vi miljöpartister har i och för sig aldrig accepterat JAS-projektet, och vi yrkar fortfarande på dess snabba avveckling. Men JAS-projektets bibehållande förvärrar givetvis krisen på alla orter med krigsmaterielindustri, utom Linköping och Trollhättan. Ingen skall väl inbilla sig att svenska folket under pågående internationella avspänning skulle vilja satsa mer pengar på anskaffning av krigsmateriel. Motsatsen är däremot icke helt osannolik. Skall krigsmaterielindustrin överleva krävs sålunda en ökad export. En ökad export av vapen från Sverige skulle inte endast strida mot miljöpartiets övertygelse att vapenexporten i stället skall avvecklas och, som Rolf L Nilson sade, mot moralisk anständighet. En ökning av vapenexporten skulle dessutom med all säkerhet tvinga Sverige att alltmer överge nu gällande lagar och tvinga oss att exportera till dem som verkligen efterfrågar vapen, dvs. de som för krig i ett eller annat avseende. Om svensk krigsmaterielindustri skall gå ut och konkurrera på världsmarknaden i en situation av avspänning i världen, med minskande militärbudgetar i industriländerna, så kan vi vara övertygade om att konkurrensen från stormakternas industrier blir mördande och att lönsamheten blir därefter, dvs. usel eller negativ. Därför gäller det att välja i dag. Skall Sverige försöka att rädda nuvarande krigsmaterielindustri genom ökad export till usla priser, eller skall vi gå den andra vägen och acceptera att stora delar av denna industri måste avvecklas? Det är inte bara av ideella och ideologiska skäl som vi reservanter är otåliga, det är framför allt för att vi är bekymrade över de hot som hopar sig över Karlskoga, Eskilstuna, Karlskrona, Örnsköldsvik och andra platser med en stor krigsmaterielindustri. Detta anknyter alltså återigen till vad Rolf L Nilson nyss sade. Tiden börjar bli knapp. Det är inte lätt att starta s.k. alternativ sysselsättning. Just därför är utskottsmajoritetens passivitet så upprörande. Det är fem år sedan Inga Thorssons utredning om alternativ produktion kom. Vad har gjorts sedan dess? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! I det här betänkandet från näringsutskottet behandlas, såsom 16 november 1989 beskrivits i de tidigare inläggen, de tre motioner som ligger till grundfören. reservation. Den fråga som tagits upp är krigsmaterielindustrins möjligheter att gå över från militär till civil produktion. Med anledning av reservation från vpk och miljöpartiet måste jag få anföra några synpunkter. Inledningsvis vill jag instämma i att det ligger ett värde i att den krigsmaterieltillverkande industrin i Sverige går över mot att utveckla civil produktion. Därom råder inga skiljaktigheter i tänkesättet. Men det finns anledning att påpeka att en sådan utveckling har påbörjats. Det är inte lika drastiskt och bekymmersamt som reservanterna har givit uttryck för. Såväl Saab och Volvo som förenade fabriksverken, Bofors och Hägglunds har redan i dag stora delar av sin produktion inriktad på materiel för civilt bruk. Men man måste också ha klart för sig en sak: Det här tar tid. Man vrider inte om produktionen över en natt. Det är lätt, som Lars Norberg gör, att framföra kritik över passivitet. Det är lätt att vara efterklok och komma med en massa uppslag sedan utvecklingen har rullat i gång. Men det är ändå roligt att höra att Lars Norberg bekymrar sig för vad som kan hända med de anställda i Bofors, Karlskrona m.fl. ställen, om man fortsätter att driva frågan om att lägga ner svensk krigsmaterielindustri. I dag står de här industriföretagen inför problemet att de måste skaffa sig nya maskiner och nya marknadskunskaper. Ännu är deras huvudsakliga verksamhet av en helt annan karaktär än den civila produktionen. Jag kan nämna som exempel att maskiner för tillverkning av missiler och andra vapensystem är så anpassade att de knappast går att använda för civil produktion. Dessutom bör understrykas att vi av säkerhetspolitiska och försvarspolitiska skäl måste se till att vi har en kompetent och duglig försvarsmaterielindustri. På den punkten råder i dag ingen oenighet här i kammaren. Vi har sagt att vi skall ha en hög självförsörjningsgrad i fråga om försvarsmateriel och att detta är ett led i en svensk säkerhetspolitik. För att uppehålla den erforderliga kompetensen måste den industri som vi har i dag delvis tillverka för export. Men agerandet på exportmarknaden skall naturligtvis ske i reglerade former, fastställda av riksdagen. Självfallet finns det anledning att diskutera hela det här området mera ingående, och det kommer kammarens ledamöter också att få tillfälle till framledes. Den av regeringen tillsatta krigsmaterielutredningen håller för närvarande på att avsluta sitt arbete. Därefter blir det naturligtvis en omfattande remissomgång, och proposition väntas föreläggas riksdagen våren 1990. I direktiven till utredningen, som Lars Norberg också kritiserade, finns ett avsnitt om att man bör titta på möjligheten att gå över till civil produktion. Vi får alltså tillfälle att diskutera frågan ordentligt här i kammaren. Jag konstaterar också att krigsmaterielexporten har debatterats tidigare i dag med anledning av ett betänkande från utrikesutskottet och att frågan då var föremål för en rätt utförlig genomgång. För mig är det uppenbart att den inhemska krigsmaterielindustrins möjligheter att uppehålla en hög kompetens på något sätt måste vidmakthållas. 91 Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Det är visserligen sant att en del av den s.k. försvarsindustrin sysslar med icke-militär tillverkning, men av redovisade ca 35 000 anställda är 26 000 helt beroende av utveckling och tillverkning av försvarsmateriel, alltså lejonparten av de anställda. Med tanke på argumentet att en förändring inte sker över en natt tycker jag att våra krav i motionerna är framsynta, nämligen att det skall ske en planering. Det krävs en målmedveten, planmässig omställning av verksamheten till civil produktion, för vi har ju under årens lopp tyvärr sett alltför många dåliga, i vissa fall rent panikartade, räddningsaktioner för sysselsättningen. Jag tror också att alla är överens om att det är helt orimligt att försvarsindustri och framför allt krigsmaterielexport skall hållas vid liv av sysselsättningsskäl. Jag delar uppfattningen att exporten i dag är en förutsättning för bibehållen kompetens och bibehållen sysselsättning. Men jag sade också i mitt inledningsanförande att vi har sett konsekvenserna av krigsmaterielexporten, och de konsekvenserna förskräcker. Vapenexporten drar ner Sveriges rykte i världen i smutsen. Det går inte att fortsätta att exportera krigsmateriel med rena händer och på ett anständigt sätt.
Fru talman! Leif Marklund talar om den utredning som just håller på att bli färdig och att det står i dess direktiv att den skall undersöka möjligheterna att övergå till alternativ produktion. Detta stod redan i den Thorssonska utredningen 1984, och det var då man borde ha börjat att verkligen på allvar penetrera de här frågorna. Leif Marklund svarade inte på mina farhågor beträffande den utveckling vi nu kan se framför oss med sjunkande rustningar och sjunkande efterfrågan. Rent ekonomiskt kan man se framför sig en kris inom den här industrin och en benhård konkurrens på exportmarknaden. Av statistik som fanns införd i gårdagens nummer av Dagens Industri kan man konstatera att den svenska vapenexporten fortfarande ökar. En jämförelse mellan våren 1988 och våren 1989 visar på en ökning med 20 96. Det är klart att man kan tänka sig att den ökningen skall fortsätta, men jag tror att det finns anledning av rent ekonomiska skäl att hysa stora farhågor för hur det kommer att gå. Inga företag lever länge om de går med förlust. Därtill kommer att om en allt större del av produktionen exporteras blir man tvingad att sälja till dem som verkligen efterfrågar vapen, nämligen de som för krig. Därför är jag mycket bekymrad över att så litet har gjorts och att Leif Marklund nu säger att det kommer en ny utredning och så småningom en proposition. Jag kritiserar att man fortsätter på det här viset med utredningar i stället för att göra någonting. Det är ett högst rimligt krav som vi reservanter kommer med, nämligen att det skall finnas en rejäl plan för hur frågan om övergång till civil produktion skall attackeras under en femårsperiod. Jag har själv i många år arbetat i en industri som sysslat med både militär och civil produktion, och jag vet hur kraven skiljer sig i de här två produk = Prot. 1989/90:27 tionsinriktningarna. Jag vet att det är svårt att gå över, men just därför gäller 16 november 1989 det ju att anstränga sig. Kri jel rigsmateriel
Fru talman! Jag vill påstå, Lars Norberg och Rolf L Nilson, att den utredning som pågår är ett planeringsarbete för att kunna möta de problem som vapenexporten står inför med den omfattning den har i dag. Jag kan inte förstå varifrån han har hämtat att vi skulle ha allt större exportandelar av krigsmaterieltillverkningen. Eftersom man gång efter annan återkommer till att staten inte har gjort något, måste jag ställa frågan: Är det statens sak att planera för Bofors? Är det alltid statens sak att planera där det går snett i den privata industrin? Här måste den privata industrin ta sitt eget ansvar för de tusentals anställda. Jag vet att man inom Bofors har bildat ett utvecklingsbolag för att komma i gång och hitta alternativa sysselsättningar. Man bedriver ett omfattande arbete för att hitta andra områden att klara sysselsättningen med. Men jag ställer frågan igen: Om det skulle gå snett för Saab:s flygtillverkning, om det skulle gå snett för Volvo, är det då staten som skall ha långsiktiga planer för att ta hand om den verksamheten? Man kan se på hur FFV har utvecklats. Där har man successivt lagt över verksamheten och börjat tillverka andra saker. I dag tillverkar man bildelar och förpackningsmaskiner. Hägglunds tillverkar bandvagnar, i och för sig för militärt bruk, men också för civilt bruk. På område efter område för man över tillverkning för att även klara en bred och hög kompetens inom industrin för att vi skall kunna upprätthålla den försörjningsgrad på försvarsmateriel som vi bör ha enligt vår uttalade säkerhetspolitik.
Fru talman! Ja, jag menar att det är statens sak. Jag är inte någon anhängare av statlig industri i största allmänhet. Men staten är när det gäller krigsmateriel den stora beställaren och har ett alldeles specifikt ansvar för krigsmaterielindustrin. Jag menar att det finns många skäl som talar för att staten tar totalansvar för denna industri. Att överlåta krigsmaterielproduktion i civila händer har sina risker. Frestelserna är uppenbara, det vet vi redan nu, att ägna sig åt tvivelaktiga affärer med vapen. De blir lätt alltför stora när det privata vinstintresset får diktera verksamheten. Beträffande Bofors vet jag, eftersom jag har haft med det företaget att göra under 1970-talet, att man hade en betydande civil produktion, som man gradvis har avvecklat. I dag är man mer beroende av krigsmaterielverksamheten än vad man var under tidigare perioder.
Fru talman! Jag delar Lars Norbergs uppfattning om statens stora ansvar, och jag har ungefär samma argument som han framfört. Det kommer väl inte som någon nyhet för Leif Marklund att staten då och då får gå in och städa upp efter företag som misslyckats. Det har skett med blandat resultat 93 på ganska många ställen här i landet. Därför är det rimligt att staten gör förberedelser för en avveckling av delar av verksamheter som efter alla tecken vi kan se kommer att dras ned. Denna avveckling bör ske planerat, med det sociala ansvar som samhället kan visa upp men som vi inte kan förvänta oss att den privata industrin kommer att visa.
Fru talman! Lars Norberg svarade aldrig på var han hade hämtat uppgifterna om att en allt större andel av krigsmaterielen exporteras. Vad som står helt klart är att då Indienordern är fullföljd återgår man till normala förhållanden. Då finns det inga stora exportvolymer. Jag håller med om att staten har fått gå in och städa i många krisbranscher. Så blir det naturligtvis också i denna bransch. Men den frågan skall diskuteras då utredningen lagt fram sitt förslag och man är klar över hur vår industri skall se ut i framtiden. Om man tittar på det villkorslån som beviljades i förra veckan till Saab på 1,2 miljarder kr. för civil produktion i flygdivisionen så kan man dock konstatera att under 1980-talet har Saab:s flygdivision ökat andelen civil produktion från 20 till 50 26. Det handlar inte om några småsaker. Det pågår alltså ett utredningsarbete, men jag anser att den diskussion vi försöker föra i kammaren i kväll hör hemma i en tid då utredningen står klar och vi vet vad vi vill.

Fru talman! I detta betänkande om oljeutvinning i Östersjön behandlas ingen vpk-motion, men jag har valt att ställa mig bakom en motion från miljöpartiet som går ut på förbud mot oljeprospektering i Östersjön och krav på internationella överläggningar för att uppmana Östersjöländerna att avstå från att prospektera och utvinna olja ur Östersjön. Givetvis är det legitimt och frestande att undersöka vad det finns för mineraler och andra naturtillgångar i ett lands kontinentalsockelområde. För många länder har det funnits drömmar om att bli ett s.k. oljeland, och därmed göra sig mindre beroende av import av den dyrbara oljan. Det finns ett par skäl till att det inte är så lockande i just detta fall. Det ena skälet är att förbränningen av fossila bränslen har visat sig vara förödande för mänskligheten. Det får så svåra miljökonsekvenser att det är någonting som måste minskas radikalt. En ökad utvinning av olja ur t.ex. Östersjön skulle då ris kera att försena och förhindra en minskning av förbrukningen av oljeprodukter i Sverige. Det andra kanske ännu viktigare skälet, åtminstone på någorlunda kort sikt, är det speciella med Östersjön som ett mycket svårt föroreningsdrabbat innanhav. Östersjön tål helt enkelt inte mera påfrestningar. Havet är hårt stressat, och prospektering och i dess följd utvinning av olja kan inte ske utan att det sker stora föroreningar. Det är min uppfattning. Därför bör Sverige också avstå från prospektering och uppmana och verka för att de andra länderna kring Östersjön gör detsamma. Med detta vill jag yrka bifall till de två reservationerna till betänkandet.

Fru talman! Vad jag kommer att säga är delvis en dubblering av vad Rolf L Nilson sade. Men dels tycker jag att det är värt att sägas två gånger, dels kan det hända att jag också vinklar det på ett annat sätt. Vi har här en fråga där majoriteten i utskottet visar att man inte tar sitt ofta annonserade miljöintresse på allvar. Först vill jag ge några fakta. För det första: Alla som studerat saken vet att Östersjön är ett döende hav där föroreningarna stiger för varje år och de döda bottnarna redan utgör en fjärdedel av havets yta. För det andra: Alla som vet något om oljehantering vet att kontinuerliga små utsläpp, läckage, är oundvikliga. I själva verket är det ingalunda de stora haverierna av typen Torey Canyon eller Exxon Valdis som svarar för de stora oljeskadorna i världen, utan det är just de många små utsläppen som står för den helt dominerande delen av utsläppen och därmed också de totala skadorna. Men de är spridda och smygande. För det tredje: Alla vet att växhuseffekten är ett globalt hot som alla länder måste ta på största allvar. Vi vet inte exakt hur stora riskerna är, men blotta farhågan att alla jordens bördiga åkerjordar som ligger under plus sex meter över havet skulle kunna översvämmas under våra barns livstid är en så förfärlig framtidsutsikt att man måste vara beredd att göra stora offer för att undvika sådana risker. För det fjärde: Alla vet att Sveriges riksdag i någon mån insett farorna och åtminstone fattat beslutet att koldioxidutsläppen inte får öka. För det femte: Alla borde veta att detta ingalunda är tillräckligt utan att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste minska drastiskt, om vi skall undvika katastrofrisken. Förenta nationernas experter säger att användningen av fossila bränslen borde minskas med 85 96, och vi i miljöpartiet sade samma sak redan i vårens energimotion. Här vill jag skjuta in en parentes. Reaktorkramarna försöker inbilla oss att kärnkraften skulle kunna vara lösningen på detta problem. Detta är enligt min uppfattning rent nonsens. Skulle bara hälften av världens fossilbränsleanvändning ersättas med kärnenergi så skulle vi få ett globalt kärnkraftsprogram av så kolossala dimensioner att det skulle förgöra sig självt, dels på grund av de reaktorhaverier som skulle inträffa med åtföljande krav på snabb avveckling av programmet, dels på grund av att urantillgångarna uttöms, om man använder reaktorer av den typ som används i dag. Så långt fakta, och nu till slutsatserna. Vi miljöpartister anser att det redan med hänsyn till risken för ytterliggare försmutsning av Östersjön är totalt oansvarigt att utvinna olja eller gas där. Därför är också all prospektering dum och meningslös. Kort sagt, det är en förstöring av resurser som i stället borde användas till satsning på miljövänlig, förnybar energi. Med hänsyn till koldioxidproblemet anser vi självfallet att det är både dumt och oansvarigt att söka öppna nya oljekällor. Om världen globalt nöjer sig med att enbart utnyttja de källor som redan finns, skulle koldioxidproblemet automatiskt minska allteftersom dessa källor uttöms. Resterande fossil energi bör få vila i jorden där den vilat sedan årmiljoner tillbaka. Det betyder också att de resurser som annars skulle ha använts för fortsatt prospektering och utvinning av olja och gas kan användas för en miljövänlig energiteknik. Jag menar naturligtvis inte att samma tekniska anordningar kan användas utan det gäller en omdisponering i stort av kapital och arbete. Med dessa grundläggande uppfattningar om vad ansvaret inför framtiden kräver är det självklart att vi inte bara anser att Sverige skall stoppa all oljeverksamhet i Östersjön, utan att alla andra Östersjöländer bör göra detsamma. Och vi kräver i reservation 2 att regeringen i alla tillämpliga sammanhang skall verka för detta, dvs. påverka Östersjöstaterna i den riktningen. En absolut nödvändig förutsättning för att man skall kunna göra detta är naturligtvis att Sverige självt först stoppar sin oljeaktivitet i Östersjön. Fru talman!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

Fru talman! I detta betänkande från näringsutskottet behandlas tre motioner gällande oljeprospektering i Östersjön. Detta har också framgått av de tidigare inläggen. Två av motionerna kräver förbud mot oljeprospektering, och den tredje, en moderat motion, vill ställa höga miljökrav vid prospektering. Det är enligt utskottets mening av stort nationellt intresse att vi får kännedom om vilka fyndigheter som finns på den svenska kontinentalsockeln. Av den anledningen har utskottets majoritet avstyrkt tanken på ett totaltförbud mot oljeprospektering i Östersjön. Men utskottet har naturligtvis stor respekt för den oro som man ger uttryck för när det gäller Östersjöns känslighet för utsläpp. Utskottet är väl medvetet om Östersjöns problem och farorna där i dag. Vi måste därför ställa oerhört höga miljökrav och ha strikta säkerhetsbestämmelser vid hanteringen av prospekteringen. Utrikesminister Sten Andersson har tidigare i dag i kammaren redogjort för sitt besök i Baltikum där han med företrädare för de baltiska länderna tog upp frågan om Östersjöns stora problem och risken att det kommer att bli ett dött hav. Han tycks ha fått en bra respons när det gäller att intensifiera arbetet med att rädda Östersjön från att bli ett dött hav. Det är egentligen inte så stora skillnader mellan reservanternas skrivning och utskottsmajoritetens syn i denna fråga. Skillnaden ligger i om vi skall — Prot. 1989/90:27 skaffa oss kunskaper om våra tillgångar eller ej. Jag tror att utskottsmajori 16 november 1989 teten är minst lika orolig som Lars Norberg. ES TSE SVAN äng Den andra skillnaden gäller om vi eventuellt skulle utvinna olja om vi fann olja. Där delar vi inte Lars Norbergs hypotetiska inställning till att det skulle leda till ökad oljeanvändning i Sverige. Industriministern har i ett frågesvar gett klart uttryck för att en eventuell oljeutvinning skulle minska vårt importberoende av olja och inte leda till ökad användning. I reservation 1 konstaterar man att det är i varje nations intresse att undersöka olika fyndigheter på kontinentalsockeln. Den uppfattningen delar naturligtvis utskottsmajoriteten, men vi vill inte förbjuda prospektering. Utskottets majoritet anser att Sverige genom aktiv uppslutning kring Helsingforskonventionen på ett mycket bättre sätt bidrar till att förstärka de säkerhetsföreskrifter som i dag finns. Där delar vi absolut inte Lars Norbergs uppfattning att man bara skall säga nej till alla förhandlingsinviter som kan göras. Sverige är faktiskt ett land med stor respekt och kan driva frågan mot hög säkerhet, om Sverige deltar i Helsingforskonventionens årliga möten med konstruktiva diskussioner kring ökad säkerhet. Vi kan få andra länder med på våra krav, Lars Norberg. Då bidrar vi till aktiv medverkan för att ge Östersjön en större chans att bli ett friskt hav igen. Utskottet vill understryka att den av regeringen utövade kontrollen över verksamheten är bra och att man då förutsätter att regeringen prövar borrningstillstånd utifrån konventionens intentioner. I reservation 2 vill reservanterna att Sverige skall uppta förhandlingar om totalt förbud mot prospektering och utvinning i Östersjön. Det avvisar utskottsmajoriteten. Vi anser att vi här måste fortsätta arbetet som förhoppningsvis skall leda till framgång och därmed också bidra till att skapa regler som andra skall följa i precis samma utsträckning som vi. Fru talman! Med det anförda yrkar jag avslag på båda reservationerna och bifall till utskottets hemställan i detta betänkande.
Fru talman! Leif Marklund talar om att det är ett stort nationellt intresse för oss att skaffa kunskaper. Om Leif Marklund enbart talar om prospektering, är det väl snarare dumt att skaffa sig kunskaper om man inte avser att utvinna olja om man verkligen hittar någon. Det inleder bara till frestelse. Om man inte vet om att det finns olja är det ingen större risk att man börjar utvinna den. Vidare påstår Leif Marklund att det ligger i varje nations intresse att känna till sina naturtillgångar. Så har det förvisso alltid varit. Det är en gammal vedertagen sanning. Vi från miljöpartiet försöker nu få utskottet och riksdagen att inse att gamla sanningar ibland kan behöva ifrågasättas och att man kan komma till nya resultat. Eftersom vi nu känner till problemen med koldioxidutsläppen, borde vi kunna komma till nya resultat. Jag har försökt förklara detta i mitt inlägg, men det förstår uppenbarligen inte Leif Marklund. Beträffande importberoendet håller jag med om att det naturligtvis är olyckligt att vi har ett sådant. En mycket stor del av den olja som förbrukas 97 i Sverige kommer numera ifrån Nordsjön. Jag tycker inte att det är sämre än om den skulle komma från Östersjön. Däremot tycker jag att regeringen skulle ha gjort mycket mera för att minska importberoendet genom en kraftigare satsning på inhemsk energi, vindenergi, bioenergi, solvärme etc. På dessa områden finns det åtskilligt att göra, Leif Marklund, för att minska importberoendet. Det bör man således göra i stället för att ge sig in och ta större risker i ett redan hotat hav. Det är bättre att agera enligt Helsingforskonventionen än att enbart säga nej och åter nej. Jag har aldrig haft något eller sagt något emot att vi skall verka inom Helsingforskonventionens ram. Jag är dock ganska övertygad om att vi med mycket större framgång skulle kunna förmå andra Östersjöstater att vara restriktiva när det gäller oljeutvinning i Östersjön om vi först har sopat rent framför egen dörr, dvs. om vi har sagt att vi tänker avstå från all sådan verksamhet.
Fru talman! Lars Norberg ställde en direkt fråga om huruvida man skall nöja sig med enbart prospektering. Det är självklart att om ett land hittar gasoch oljefyndigheter inom sitt territorium, måste det vara ett nationellt intresse att kunna utvinna fyndigheterna. Det leder dock inte, som Lars Norberg påstår, till ökad användning. Därtill är vi för miljömedvetna i det här landet. När man lyssnar på miljöpartisterna här i kammaren får man uppfattningen att de anser att all den samlade kunskapen och vetenskapen i detta land finns representerad hos riksdagens 19 miljöpartister. I övrigt finns det troligtvis ingen kunskap. Trots att vi från utskottet och utskottsmajoritetens sida har hämtat in kunskap från olika myndigheter och organ som kan dessa frågor, ifrågasätter miljöpartiet om vi över huvud taget vet något om den här saken. Miljöpartiet gör en ganska bedrövlig beskrivning i den här frågan.
Fru talman! Enligt vår uppfattning är det icke ett självklart intresse i alla situationer att man skall utvinna varje tillgång som man eventuellt kan finna inom landets gränser. Där intar Leif Marklund och jag tydligen två helt skilda ståndpunkter. Vi får se om vi så småningom kan komma överens på den punkten, Från miljöpartiets sida menar vi således att det i vissa fall — detta är ett sådant fall — gäller att globalt minska användningen av en viss naturresurs. Då skall vi inte anstränga oss att utvinna den, i synnerhet som denna ansträngning är förenad med stora risker för vår närmiljö. Vi från miljöpartiet begriper naturligtvis inte allting. Vi tror dock att vi har satt oss in i miljöfrågorna kanske litet bättre än de flesta i denna kammare. Det är därför vi har blivit miljöpartister.
Fru talman! Av utskottets betänkande framgår klart att vi icke på något sätt kommer att ta de stora risker som Lars Norberg försöker beskriva när det gäller prospektering och eventuell utvinning. Vi kommer att följa Hel singforskonventionen och de skärpta regler som vi troligen kommer att få i framtiden när det gäller hanteringen av prospekteringsverksamhet i Bottenviken och Östersjön. Om Sverige som land skall kunna bli trovärdigt och driva miljöfrågorna internationellt, måste vi naturligtvis driva dem på ett sådant sätt att vi får respekt runt om i världen.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att utskottsmajoriteten över huvud taget icke har berört den kanske allvarligaste miljöfråga som vi reservanter har tagit upp, nämligen koldioxidutsläppen och växthuseffekten. Det är en sorglig och allvarlig brist att den frågan totalt saknas i betänkandet.